Herr talman! Det förslag som föreligger i socialförsäkringsutskottets betänkande nr 17 innebär förändringar och förbättringar i nuvarande studiesociala system. Därmed har ytterligare ett steg tagits på vägen att rasera de gamla utbildningshindren ekonomi och bostadsort. Det är dock bara att konstatera att frekvensen av högre studier är synnerligen ojämn. Barn till föräldrar med goda inkomster och hög utbildning har helt andra möjligheter till högre studier än övriga barn. Även om studietraditionen i hemmet spelar in vid val av utbildningsväg och yrkesinriktning går det inte att komma förbi att de ekonomiska faktorerna spelar en stor roll vid valet av utbildningsvägar. Enligt mitt sätt att se skall det vara intresse, anlag och fallenhet för studier som skall avgöra utbildningsväg, inte föräldrarnas ekonomi och bostadsort. Det finns många viktiga aspekter på frågorna om studier. En sådan kan knytas an till gårdagens långa debatt om kapitaltillförsel till näringslivet för att trygga fortsatt utveckling med ökad produktivitet och standardhöjning som följd. Det borde inte behöva sägas här egentligen — ändock vill jag påpeka behovet av välutbildad personal inför framtiden. Vad det betyder för den framtida produktoch standardutvecklingen låter sig svårligen sägas. Det finns utredningar som säger att 40 procent av standardhöjning och produktutveckling är beroende av kunskaper och vetande för att våra framtidsmöjligheter skall tryggas. Den mänskliga faktorn — välutbildad, kunnig personal på alla nivåer — är förutsättningen för att vi skall kunna hävda oss i framtiden. Detta gäller inom våra egna gränser, och det gäller i fråga om våra möjligheter att kunna hävda oss i internationell konkurrens. Låt mig sedan också få betona kunskapens och vetandets egenvärde till glädje och gagn för den enskilda individen. Jag ser det som både nödvändigt och värdefullt att vi lägger en väsentlig del av vår standard höjning på kunskaper och kultur. Man kan undra varför frågorna om studiestödet ligger hos socialförsäkringsutskottet och inte hos utbildningsutskottet. Svaret är lätt. Det gäller studiesociala frågor — ett system med studiebidrag och lån som är utformat med en klar social inriktning: att rasera de gamla utbildningsspärrarna som jag redovisade inledningsvis. Från den utgångspunkten skall jag här kort redogöra för hur vi i centerpartiet ser på de här frågorna och från vilka utgångspunkter vi intagit våra ställningstaganden. Studiemedelssystemet innehåller jämfört med t.ex. ett banklån många sociala fördelar för den studerande. Det gäller återbetalningsreglerna, det gäller att säkerhet inte fordras för att få pengarna, och det gäller också en del andra sådana faktorer. Ofta kritiseras studiemedelssystemet för att det skulle vara ofördelaktigt för den studerande. Jag vill hävda att den kritiken är ovederhäftig. Den kritikens främsta effekt är att den kan avhålla någon från hem utan studietradition från att skuldsätta sig för att studera, ja kanske rent av avhålla sig från att skaffa sig den utbildning som han egentligen skulle vilja ha. Under studietiden är studiemedlen fördelaktigare än varje annat lån i bank. En annan sak är att det går att konstruera fram en situation där studiemedlen skall betalas igen, där banklån skulle vara mer fördelaktigt beroende på möjligheten att göra ränteavdrag. Den situationen präglas främst av att personens inkomst är tämligen hög, vilket då kan sägas vara ett bevis för att han genom sina studier och uppburna studiemedel har fått en framskjuten position i samhället. Kritiken mot studiemedelssystemet har i dessa frågor inte jämlikhetspolitiska utgångspunkter utan syftar till att slå vakt om en privilegierad grupp. Herr talman! Från centerns sida kan vi inte resa principiella invändningar mot förslaget att höja studiemedlens bidragsdel till 25 procent av utgående studiemedel. Jag vill gärna här framhålla att vi från vårt håll drivit en sådan linje under hela slutet av 1960-talet. Vi anser att den frågan måste ses ur ett jämlikhetspolitiskt perspektiv. Det har ju i olika situationer visat sig — och det framhöll jag inledningsvis — att människor från vad som brukar betecknas som socialgrupp 3 är mindre benägna att skuldsätta sig, att skaffa sig högre utbildning. Kan man minska skuldsättningen genom att höja bidragsdelen så är det en fördel. Vi har emellertid vid behandlingen i utskottet kommit fram till att det inte finns ekonomiska resurser i dag för en reform som skulle innebära, att man i fråga om bidragsdelen skulle återställa realvärdet till 25 procent av de utgående studiemedlen. Det är att beklaga, men det är också att konstatera att situationen är sådan. Vad vi emellertid sagt i reservationen 17 är att man bör se till att studiebidragsdelens procentuella andel inte urholkas ytterligare. Den målsättningen måste vi definitivt ha i dag. Bidragsdelens storlek hänger enligt min mening intensivt samman med återbetalningsreglernas konstruktion. Det är ju så att får man en mindre andel som skall återbetalas minskar också angelägenheten av att se över återbetalningsreglerna. Från centerns sida är vi beredda att vidta sådana förändringar av återbetalningsreglerna att de som haft studiemedel och har en låg inkomst ges möjlighet att förskjuta sina inbetalningar. En förhöjning av avgiftsgränsen från 2,5 till åtminstone 3 basbelopp förefaller motiverad. Den s.k. tioprocentsregeln kan också tänkas nedjusterad till 5 procent. Genom åtgärder av den här typen tror jag att man kan nå samma effekt ur jämlikhetssynpunkt som att justera upp bidragsdelen i dag. Det har också anmälts under utskottsbehandlingen att en departemental arbetsgrupp arbetar med de här frågorna. Enligt min mening finns det ingen anledning att vi i dag går längre i denna fråga än vad vi stannat för i vår reservation, där vi säger att man får se till att man inte ytterligare urholkar bidragsandelen. Beträffande frågan om de studerandes trygghet inför sin skuldsättning ser vi det på det sättet, att det på lång sikt inte finns något hinder för att man inför någon form av ett studielånesystem. Detta kan läggas in i förslaget till en garanterad minimiinkomst som vi fört fram från centern upprepade gånger. I studiemedelssystemet införes nu nya grupper studerande. I vissa fall har påpekats från dessa att de nu får en försämrad studiesocial situation. Jag skall inte förneka att det i undantagsfall kan bli konsekvenser i den riktningen, men jag förutsätter att centrala studiehjälpsnämnden och departementet med uppmärksamhet följer de här frågorna så att ingen skall tvingas avbryta sina studier beroende på ett förändrat studiesocialt stöd. Jag hoppas att man från statsrådets sida vill bekräfta denna min förmodan att man kommer att följa de här frågorna och se till att det inte sker några försämringar. I den proposition som vi nu behandlar föreslås ett sjukförsäkringssystem för studerande. Detta system har, som vi ser det, väsentliga brister i det att det anknyter till studiemedelssystemet och studiemedel enbart tas ut av omkring hälften av de studerande på studiemedelsberättigade utbildningsanstalter. Man kan också tycka att karenstiden 14 dagar är för lång, även om det i och för sig kan hävdas att den är kortare än karenstiden vid den frivilliga försäkringen. Vi har till utskottets betänkande avgivit en reservation innebärande att man inte skall utesluta en stor grupp studerande från sjukförsäkringen och att karenstiden bör begränsas till 7 dagar. Jag ser detta mest som en praktisk fråga och kan inte finna någon anledning till att centrala studiehjälpsnämnden inte skulle kunna göra en översyn också av den. Från den utgångspunkten, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservationen 9. Slutligen vill jag ta upp våra reservationer som berör reseersättning och rätt till hemresa för gymnasiestuderande. Det borde vara en allmän enighet här i kammaren om att de studerande som har långt till skolan och som under gymnasietiden tvingas bo inackorderade bör ges vissa rättigheter som möjliggör en kontinuerlig kontakt med hemmen. I det syftet har vi i reservationen 10 föreslagit rätt till en fri hemresa varje vecka inom den egna gymnasieregionen, och jag yrkar här bifall till reservation 10 i den delen. Jag vill också hävda att det inte finns någon anledning att förhindra att eleverna får möjlighet att välja mellan att resa eller bo inackorderade, om förutsättningar härför finns. Utvecklingen av de allmänna kommunikationerna har gjort det möjligt att resa längre i dag än tidigare utan att studierna fördenskull äventyras. Mot den bakgrun den har motioner också avgivits i anslutning till propositionens förslag om att införa en ny avståndsklass med resetillägg på 160 kronor vid ressträckor över 45 kilometer. Vid utskottsbehandlingen har vi stannat för 150 kronor som resetillägg, och det har vi följt upp i vår reservation 12. Det innebär att resebidraget skulle få samma storlek som inackorderingsbeloppet. Därmed får eleverna frihet att välja mellan att bo inackorderade eller att resa mellan hemmet och skolan om möjlighet därtill finns. Vi har också fått del av erfarenheter av detta inte minst från Norrbotten. Jag hade för ett par dagar sedan tillfälle att samtala med en av inspektörerna vid länskolnämnden i Norrbotten. Där bekräftar man att det finns många elever som reser både fem och sex mil per dag. Det är möjligt tack vara de goda vägarna och de förbättrade färdmedlen. Från den utgångspunkten finns det anledning att följa vårt förslag att inrätta en ny reseklass med ett resebidrag på 150 kronor. Det finns anledning att bifalla de två reservationer som jag nu har redovisat enär det för gymnasieeleverna är nödvändigt att kunna få behålla det nära sambandet med hemmet. Jag tror att den kontakten, eller vetskapen att man åtminstone kan få komma hem varje vecka, kan öka motivationen för studier.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 I hela det paket som föreligger här finns många reservationer antecknade. Från centern har vi avgivit reservationerna 9, 10, 12 och 17, vilka jag alltså har yrkat bifall till. Jag skulle vilja tillägga att det fåtal reservationer som centern avlämnat i förhållande till det totala antalet visar att vi har stannat för punkter som vi betecknar som synnerligen angelägna. Det är min förhoppning att kammaren skall komma till samma slutsats och följa våra reservationer.

Herr talman! Vid 1964 års riksdag fattades beslut om nu gällande studiesocialt stöd. I det sammanhanget uttalade dåvarande ecklesiastikministern Edenman att det rörde sig om den största studiesociala reform som dittills genomförts. Genom den skulle alla ekonomiska och sociala hinder för högre utbildning undanröjas. Man kan konstatera att reformen innebar betydande förbättringar. Bl. a. kom nya studerandegrupper i åtnjutande av studiesocialt stöd. Men i vissa avseenden kan man tala om försämring. Särskilt gäller det studerande vilka tidigare kunnat erhålla naturastipendier och räntefria lån. De nuvarande reglerna har alltså varit i kraft bortåt tio år. Under de senaste åren har stark kritik riktats särskilt mot utformningen av det stöd som utgår vid eftergymnasial utbildning — det som kallas studiemedelssystemet. Studiemedelssystemet har inte motsvarat förväntningarna, och många talar om misslyckande. I den allmänna debatten har kritiken framför allt inriktat sig på studiemedlens totalbelopp, bidragsdelens storlek, återbetalningsreglerna och prövningen mot makes inkomst. Flera av dessa brister har tidigare tagits.upp motionsvägen av folkpartiet. Motionerna har hittills avslagits — i regel med hänvisning till pågående utredningar. Men när resultatet av dessa utredningar väl föreligger är regeringen ofta inte särskilt benägen att följa de rekommendationer som där görs. Man skulle tillspetsat kunna säga att utredning ibland tycks vara ett sätt att förhala frågan. 1968 års studiemedelsutredning kan ses som ett exempel. Man får intrycket att den tillsattes som ett försök att dämpa den häftiga studerandekritiken mot olika brister i studiemedelssystemet. Denna utredning lade fram ett betänkande hösten 1971. I 1972 års statsverksproposition fick vi veta att något förslag med anledning av detta betänkande inte skulle läggas fram 1972. Först i år har vi fått ett förslag. Men det är ett förslag som innebär ett nej till det mesta som utredningen kommit fram till. Propositionen innehåller endast mindre ändringar i studiemedelssystemet — man skulle kunna tala om detaljjusteringar. De viktigaste förslagen från 1968 års studiemedelsutredning har lämnats utan åtgärd. Fem års utredningsarbete och de förväntningar det väckt har upplösts i intet. Jag kan alltså inte dela den föregående talarens positiva syn på de förslag som nu läggs fram. Sedan propositionen framlades har åtskilliga negativa reaktioner märkts. Från många olika håll påtalas brister i förslaget. Ett stort antal motioner med förslag till förbättringar har också lämnats med anledning av propositionen, och till utskottsbetänkandet har fogats inte mindre än 23 reservationer. Jag ber att i detta sammanhang få yrka bifall till de reservationer där herr Mundebos och mitt namn förekommer. Herr talman! Jag kommer senare inte att gå in på de enskilda reservationerna utan ber att få yrka bifall till ifrågavarande reservationer i klump. I partimotionen från folkpartiet, nr 1729, med anledning av propositionen formuleras tre krav på ett fungerande studiestöd: 1. Det skall bidra till att skapa en jämnare social rekrytering. 2. Det skall tillförsäkra den studerande ekonomisk trygghet under studietiden och göra det möjligt att upprätthålla en rimlig standard. 3. Det skall ge ekonomisk trygghet även efter studietiden. Återbetalningen av studielån får inte bli för betungande. Hur har då det nuvarande systemet fungerat? Vad beträffar det första kravet, rekryteringen, förefaller det som om studiemedelssystemet inte haft någon större utjämnande effekt för rekryteringen till högre studier. Studiemedelsutredningen har låtit göra en undersökning i det avseendet och konstaterar med ledning av den att ”det fortfarande är en påfallande stor social snedrekrytering till högre studier”. Det har visserligen enligt utredningen skett en svag ökning av antalet studerande från socialgrupp 3, men det har inträffat en motsvarande minskning av antalet från socialgrupp 2. Andelen nyinskrivna från socialgrupp 1 har varit så gott som konstant. Det andra kravet avser tryggheten under studietiden. Under senare år har utnyttjandegraden när det gäller studiemedel sjunkit mycket kraftigt. Enligt studiemedelsutredningen utnyttjade för ett par år sedan endast två tredjedelar av de studerande studiemedelssystemet. Bara ungefär hälften av de studerande utnyttjade de återbetalningspliktiga studiemedlen. Det tyder på att studiemedlen inte ger den trygghet man skulle önska. Förklaringen kan vara att totalbeloppet inte följt kostnadsutvecklingen i fråga om de levnadskostnader som är särskilt framträdande i budgeten för de studerande. Framför allt gäller detta bidragsdelen. Den utgör ju ett fast nominellt belopp, 1750 kronor, och det har varit oförändrat från 1965, vilket innebär att bidraget minskat i värde. Många studerande förvärvsarbetar vid sidan av studierna för att kunna upprätthålla en rimlig standard. För många innebär detta en fördröjning av studierna och därmed ökad skuldsättning. Det tredje kravet gäller tryggheten efter studietiden. Genom att bidragsdelen minskar i förhållande till det totala studiemedelsbeloppet, som jag nyss nämnde, ökar skuldsättningen år från år. De studenter som börjar studierna nu får större skulder än de som började 1965. En tabell ur studiemedelsutredningens betänkande som illustrerar detta återfinns i folkpartimotionen 1729. Därtill kommer att effekterna av återbetalningsreglerna är svåröverskådliga för de enskilda låntagarna. Många känner sig osäkra på hur reglerna fungerar. Därför blir det för många en negativ upplevelse att den nominella skuldbördan inte minskar trots höga amorteringar. Det blir allt vanligare att man frigör sig från studieskulderna genom frivilliga inbetalningar. De frivilliga återbetalningarna har ökat från något över 4 miljoner kronor 1970 till drygt 39 miljoner kronor 1971. På ett år har alltså de frivilliga inbetalningarna ökat så pass mycket. Jag skall nu, herr talman, närmast beröra de förslag i folkpartimotionen som har anknytning till dessa resonemang. Vi föreslår i motionen återkommande justeringar av totalbeloppet och även mera långsiktiga utredningar i fråga om belopp och återbetalningsregler. Men vi menar dessutom att vissa åtgärder kan vidtas omedelbart. Dessa åtgärder vill jag beröra i korthet, och jag hänvisar för övrigt till motionen och reservationerna. Beträffande totalbeloppet föreslår vi att maximibeloppet höjs från 70 procent av basbeloppet per termin till 75 procent per termin — alltså 150 procent per läsår. Detta är helt i överensstämmelse med studiemedelsutredningens förslag. I propositionen avvisas det förslaget med hänvisning till de nya reglerna för bostadstilläggen till låginkomsttagare med och utan barn. I vår motion påpekar vi att de som bor i studentbostadshus sällan kan utnyttja bostadstilläggen. Utskottsmajoriteten följer propositionen och hänvisar även till studentekonomiska undersökningen vid statistiska centralbyrån. Man utnyttjar alltså möjligheten att hänvisa detta förslag till utredning. Vi föreslår också förändringar beträffande bidragsdelen. Den utgjorde år 1965, när systemet trädde i kraft, 25 procent av det totala studiemedelsbeloppet. För närvarande är den andelen ungefär 17 procent. Vi menar att det är angeläget att bidragsdelen återfår sitt ursprungliga värde och föreslår höjning till 25 procent och indexreglering så att värdet bibehålles. Men vi får inte gehör för detta krav hos utskottsmajoriteten. I anknytning till förslaget om en höjning av bidragsdelen menar vi att tidigare studerande som erhållit en mindre bidragsdel bör få kompensation i efterhand. Detta skulle kunna utformas som en avskrivning av studieskulden så att uppburet bidrag tillsammans med avskrivet belopp utgör 25 procent av uppburna studiemedel. Återbetalningsreglerna innehåller vissa s.k. trygghetsspärrar, men vi anser att dessa bör förbättras för att ge den trygghet som man eftersträvar. Jag skall inte gå in på detaljerna men vill bara nämna förslagen. Vi föreslår att den s.k. avgiftsgränsen, där uppskov med återbetalning kan beviljas, höjs från 2,5 gånger basbeloppet till 4 gånger basbeloppet. Likaså föreslår vi att den s.k. jämförelseräntan sänks från 60 till 40 procent av statens normallåneränta. Närmare detaljer framgår av motionen 1729 och reservationerna 7 och 8 till betänkandet. En fråga som jag inte berört tidigare mer än att jag nämnt den gäller makeprövningen. Tilldelningen av studiemedel görs ju beroende av egen inkomst och förmögenhet och av makes inkomst och förmögenhet. Folkpartiets principiella inställning till detta vill jag belysa med ett citat ur partimotionen ”Rättvisa åt kvinnorna” nr 1973:850: ”Enligt folkpartiets uppfattning bör den individuella principen, som nu accepterats som riktlinje på skatteområdet, också gälla inom det studiesociala systemet. Målet bör alltså vara att reduceringen av studiemedlen på grund av makens inkomst helt avskaffas.” Det är alldeles uppenbart att det framför allt är kvinnorna som drabbas av makeprövningen. Studiemedelsutredningen föreslog höjning av fribeloppet vid denna prövning från nuvarande 140 procent av basbeloppet per termin till 230 procent samt att alltid ett minimibelopp på 10 procent av basbeloppet per termin skulle utgå. Propositionen föreslår ett fribelopp på 200 procent av basbeloppet men stryker minimibeloppet på 10 procent. Vi ser propositionens förslag som ett steg på vägen att helt avskaffa makeprövningen, men vi menar att man undan för undan måste gå vidare. Dessutom anser vi liksom studiemedelsutredningen att 10 procent av basbeloppet alltid skall utgå för att täcka de direkta kostnader som är förenade med studier — t.ex. inköp av kurslitteratur. Jag vill nu, herr talman, övergå till några frågor som särskilt berör de vuxenstuderande. Vid föregående års riksdag fattades principbeslut om att vuxenstuderande överförs från studiehjälpssystemet till studiemedelssystemet. Propositionen 63 föreslår att beslutet nu fullföljs. Det berör framför allt vuxenstuderande vid gymnasieskolan, folkhögskolan samt kommunal och statlig vuxenutbildning. Genom detta överförande av äldre studerande till studiemedelssystemet får man en större likformighet i studiesocialt avseende för vuxna även om studierna bedrivs på olika stadier. När man granskar detta närmare finner man dock att systemets regler är dåligt avpassade för vuxna. Flera kommer att drabbas av försämringar. Konsekvenserna uppdagas undan för undan. I och med att centrala studiehjälpsnämnden nu gett ut en folder om det ändrade studiestödet — man har gjort det under förutsättning av riksdagens godkännande — märker man oro bland vuxenstuderande. Ett par av dessa försämringar behandlas i utskottsbetänkandet och är upptagna i reservationer. Jag vill nämna något om de förslagen. Låt mig först och främst påpeka att deltidsstuderande inte kan få bidragsdelen i studiemedelssystemet men däremot återbetalningspliktiga studiemedel. Det menar vi är mycket beklagligt då deltidsstudier i många fall är den bästa och kanske enda möjligheten. Mycket talar för att man i framtiden i första hand bör satsa på deltidsstudier. Bidraget bör enligt vår mening utgå till samtliga studerande i studiemedelssystemet oberoende av studieform. Detta överensstämmer med förslag från centrala studiehjälpsnämnden. De vuxenstuderande inom studiehjälpssystemet har vidare under vissa omständigheter haft möjlighet till avskrivning av studielån. Den möjligheten bortfaller nu, när de studerande överförs till studiemedelssystemet. Vi menar att den grundläggande utbildning det är fråga om inte skall behöva medföra omfattande skuldsättning. Ytterligare en fråga i detta sammanhang, som också tas upp i vår motion, är utbildningsbidraget vid arbetsmarknadsutbildningen. Utbildningsbidrag utgår i princip inte för studier vid läroanstalt där studierna kan finansieras med studiemedel. Endast om ansökan om studiemedel avslås beviljas utbildningsbidrag. Detta innebär en klar försämring för de vuxenstuderande som nu överförs till studiemedelssystemet. Konsekvensen kan nämligen bli att vissa arbetslösa kommer att utestängas från utbildningsbidrag genom att de anses lämpade att bedriva studiemedelsberättigade studier. En arbetslös kanske därför väljer arbetsmarknadsutbildning med hänsyn till det studiestöd som kan erhållas i stället för med hänsyn till utbildningsbehovet och till vederbörandes egna förutsättningar. Folkpartiet föreslår att arbetsmarknadsmyndigheterna självständigt prövar de arbetsmarknadspolitiska skälen för utbildningsbidrag och därefter väljer lämplig utbildning, oavsett vilken form av studiestöd som utgår för övriga studerande inom den aktuella utbildningen. Men en förutsättning är givetvis att utbildningsbidrag och studiemedel inte utgår samtidigt. Tyvärr har utskottsmajoriteten inte velat ansluta sig till de här diskuterade förslagen beträffande vuxenstuderande. Jag vill också ta upp ett par andra frågor som rör de vuxenstuderande men som inte behandlas i propositionen. Studiebidraget i studiehjälpssystemet utgår nu utan inkomstprövning. Vuxenstuderande som överförs till studiemedelssystemet har tidigare utan inkomstprövning erhållit 175 kronor per månad under nio månader. I studiemedelssystemet sker inkomstprövning, vilket alltså innebär en försämring för dem som överförs till detta system. Studiemedlen är också, som framgår av vad jag sade nyss, beräknade för i princip nio månader. För försörjningen under tre månader är man ofta hänvisad till förvärvsarbete. För studiemedlen gäller att det belopp som utgår för en termin minskas med två tredjedelar av den del av den studerandes inkomster under terminen som överstiger 40 procent av basbeloppet. För närvarande ligger den gränsen vid ungefär 3 000 kronor. En vuxenstuderandes familj behöver säkert en inkomst på minst 6 000 kronor för att klara försörjningen under de tre sommarmånaderna. Detta kommer alltså att medföra en reduktion av studiemedlen. 1968 års studiemedelsutredning har nyligen föreslagit en höjning av inkomsttaket, alltså efter det att propositionen lagts. Då överföringen av vuxenstuderande sker fr.o.m. den 1 juli i år är det angeläget att en höjning av taket sker snarast. Jag vill därför till statsrådet Moberg ställa frågan om han är beredd att lägga fram ett sådant förslag för höstriksdagen. För att illustrera vad bortfallet av bidragsdelen och reduktionen av studiemedel mot inkomsten betyder vill jag här lämna ett exempel. Det gäller en ensamstående 30-årig person med barn. Personen arbetar deltid och har en bruttoinkomst på 18 000 kronor per år samt studerar för grundskolekompetens. För närvarande har denna person studiebidrag på 1575 kronor per år, alltså 175 kronor per månad under nio månader. Men enligt den proposition vi nu behandlar, propositionen 63, utgår inte bidragsdelen till deltidsstuderande, som jag tidigare nämnt, och den saken har tagits upp i reservationen 3. Däremot kan personen erhålla återbetalningspliktigt studiemedel, som reduceras i förhållande till inkomsten, och personen kan även erhålla återbetalningspliktigt barntillägg, som också reduceras i förhållande till inkomsten. Jag vill nämna ytterligare en sak beträffande de vuxenstuderande. Studiemedel kan inte utgå till studerande som är äldre än 45 år om inte särskilda skäl föreligger. Centrala studiehjälpsnämnden hade föreslagit att det inte skall finnas en sådan särbestämmelse för äldre studerande i gymnasieskola och andra skolformer där studiehjälp tidigare utgått. Likaså föreslog CSN att de som vid överförandet till studiemedelssystemet påbörjat sin utbildning och är över 45 år skall få fortsätta sin utbildning med studiemedel. Statsrådet Moberg har endast tillstyrkt det sistnämnda förslaget, och det vore intressant att få en motivering för denna åldersgräns, och givetvis vore det intressant att höra om statsrådet är beredd att ompröva åldersgränsen. Till sist, herr talman, vill jag påpeka att utskottet i samband med behandlingen av propositionen 63 har tagit upp en motion av några enskilda folkpartister, som tillsammans med mig föreslår ändringar beträffande studiestödet till utländska studerande. Jag avser motionen 1127 år 1973. Förslagen i motionen avser reglerna för beviljande av studiestöd till utländska studenter och är i korthet följande: Vi anser att kravet på vistelse och förvärvsarbete i Sverige bör sänkas från två till ett år för andra utlänningar än flyktingar och därmed jämställda, som är undantagna från karenstidsregeln. Det andra kravet är att hemarbetet skall jämställas med förvärvsarbete oberoende av om barn finns i hemmet eller ej. Dessa krav har varit föremål för kammarens behandling under tidigare år, och jag ber därför bara att få hänvisa till de motiveringar som finns i motionen och i reservationen 21, som är fogad till utskottets betänkande. Jag skulle kunna göra en längre utläggning i detta avseende också, men jag anser att jag bör inskränka mig till att hänvisa till reservationen och motionen.
Herr talman! Jag förmodar att en stor del av kammarens ärade ledamöter har läst Tage Erlanders memoarer. De har faktiskt på en punkt en anknytning till det vi i dag diskuterar. I ett kapitel där berättar Tage Erlander om gamla tiders växelrytteri bland studenterna — ett system som i dag kanske för många framstår i en romantisk dager men, som Tage Erlander påpekar, naturligtvis var ett stort slöseri med arbetstid och resurser. Han skriver följande: ”Det måste ha varit ett helt vansinnigt slöseri med dyrbar ungdomstid, att en mängd ungdomar finansierade sitt uppehälle i Lund på detta sätt. Det var naturligtvis också ett våldsamt slöseri med allmänna medel. Här byggde samhället universitet och institutioner och anskaffade lärare. Men de utnyttjades dåligt, så länge som många av de begåvade studenterna fick använda stor del av sin begåvning till att försöka få folk att skriva på deras växlar. Därför var en av mina första insatser i svensk politik att genomföra statsgaranti till akademikerlånen, en åtgärd som både stabiliserade studenternas ekonomi och skapade stora vinningar för samhället.” Herr talman! Sedan 1965 har vi ett studiemedelssystem som är behäftat med så många brister och felaktigheter att endast 50 procent av de studerande vill använda det. Studenterna i dag behöver icke skriva på växlar som på den tiden men måste på olika sätt — genom extraarbete och liknande — försöka få ihop så mycket pengar att de kan föra en dräglig tillvaro under studietiden eller för att över huvud taget kunna studera. Också detta måste naturligtvis vara ett slöseri med både studenternas och samhällets tid och resurser. För den som följt utvecklingen på detta område råder det inget tvivel om att vi i vissa avseenden har fått en liten, liten återgång till forna tiders växelrytteri vad beträffar strävan att finansiera studierna, även om formerna skiljer sig jämfört med förr. Det är särskilt två saker som intresserar och som blivit utsatta för kritik i det nuvarande studiemedelssystemet. Det är dels studiemedlens totala belopp, dels reglerna för återbetalning. Det är, herr talman, ingen tvekan om att det är just på dessa två punkter som studenterna — med fog, tycker jag — är missnöjda, och det är just på dessa två punkter som de särskilt noga följt debatten under senare år. Det nuvarande systemet är psykologist olyckligt konstruerat. Jag tänker då inte minst på indexlånesystemet. Man kan naturligtvis säga att systemet inte är så gammalt, att vi får ge oss till tåls, pröva oss fram och vinna erfarenheter. Men, herr talman, det är nu inne på åttonde året, och det har alltså funnits möjligheter att göra korrigeringar, och gång på gång har det i denna kammare och vid universiteten framförts både krav och konstruktiva förslag i den riktningen. Studenterna ser i dag sina skulder öka undan för undan. Många upplever det som lika fördelaktigt att ta ett vanligt banklån, och, som sagt, bara 50 procent av studenterna utnyttjar systemet, vilket väl rimligtvis inte kan vara något särskilt gott betyg. Här måste reformer komma till stånd. Vi har ett växande studentantal. Ingen tvekan råder om att även i framtiden en stor del av ungdomen kommer att gå vidare till postgymnasiala studier, och bara detta tycker jag borde vara en tankeställare. Jag skulle vilja fråga utskottsmajoriteten om man verkligen tycker att de studiemedel som i dag utgår är avpassade till levnadskostnadsnivån för studenterna; på detta område löser propositionen inte några problem utan de kommer att kvarstå. Utskottsmajorieten vill visserligen att vi skall utreda frågan vidare, men den kommer då alltså att skjutas på framtiden. Ytterligare reformer måste alltså till, men de måste till ganska snabbt. Personligen tycker jag att det är mycket olyckligt att bidragsdelen undan för undan urholkats. Det är ett rättvisekrav att den så snabbt som det praktiskt är möjligt förs upp till den ursprungliga nivån. Jag skall inte utveckla dessa ting ytterligare — min partikamrat, herr Wijkman, kommer något senare i debatten att ta upp just denna fråga. Herr talman! Det finns som sagt ett missnöje bland studenterna. Man kan naturligtvis tycka att denna grupp har fått många av sina krav tillgodosedda och att detta ingalunda är en grupp som i detta samhälle befinner sig i något särskilt ogynnsamt läge jämfört med andra grupper. Sådana jämförande resonemang kan man alltid föra. Men jag tycker ändå att det ligger mycket i just Tage Erlanders resonemang i memoarerna att ett olyckligt utformat studiemedelssystem är kostsamt både för de enskilda och för samhället.

Den ger inte heller några egentliga indikationer på i vilken riktning vi skall söka lösningarna. Herr talman! Representanter för mitt parti kommer något senare i debatten att utveckla en del av de reservationer som moderata samlingspartiet i utskottet är med på. Jag skall därför sluta här för att icke i onödan förlänga debatten. Jag vill, herr talman, yrka bifall till reservationerna 2, 4, 6, 12, 15, 18 och 20, som är fogade till socialförsäkringsutskottets betänkande nr 17.

Herr talman!

Herr talman! Vi vet alla att allt fler människor i vårt land berörs av någon form av utbildning utöver grundskolan liksom vi vet att utbildningen utgör en av de verkligt stora posterna i budgeten. Detta får dock inte förleda oss att tro att alla möjligheter står öppna för hela det svenska folket att skaffa sig utbildning. Om vi granskar verkligheten, finner vi snart att den bilden inte stämmer. Exempelvis har satsningen på vuxenutbildning inte resulterat i att vi verkligen lyckas nå de människor som har det största utbildningsbehovet, och i fråga om den högre utbildningen består alltjämt den sociala snedrekryteringen. Arbetarklassens andel av dem som genomgår högskoleutbildning är skrämmande låg; det bevisar undersökningar som har gjorts. I U 68: delbetänkande redovisas att t.ex. när det gäller manliga studerande som har nyinskrivits inom agronom-, apotekar-, civilekonom-, civilingenjörs-, jurist-, jägmästare-, läkare-, tandläkareoch veterinärutbildning har andelen från socialgrupp 1 ökat rätt betydligt, nämligen från 47 procent vid 1950-talets mitt till 52 procent vid dess slut. Andelen studerande från socialgrupp 3 har snarare förhållit sig konstant. Samma utredning visar också att 82 procent av ungdomarna från socialgrupp 1 söker sig till gymnasieutbildning, medan endast 25 procent av ungdomarna ur socialgrupp 3 gör detta. I dag måste därför en lång rad av åtgärder sättas in för att åstadkomma en bättre tingens ordning. En av orsakerna till denna sociala snedvridning är det studiesociala systemets utformning. Det är förenat med stor skuldsättning att bedriva studier vid utbildningsvägar med ett par tre års utbildningstid. Ungdomarna från arbetarhemmen kan av detta skäl väja för att börja sin utbildning vid sådana utbildningslinjer. De stora studieskulderna och svårigheterna att klara uppehället under studietiden drabbar främst de studerande från arbetarhemmen. De måste antingen leva mycket knappt eller förvärvsarbeta vid sidan om studierna — om det nu går att få något förvärvsarbete. Det studiesociala stödets utformning påverkar alltså val av studievägar och leder till att befästa och förstärka den sociala klasskiktningen till utbildningar som är långa, sammanhållna och mer kvalificerade. Men givetvis har den sociala snedrekryteringen också andra orsaker, det är vi villiga att erkänna, såsom studietradition, olikheter i läsvanor, yrkesinriktningstradition osv. Men i dag kan väl ingen förneka att de studiesociala frågorna spelar en mycket viktig roll. Enligt vår uppfattning måste man för att på ett radikalt sätt bryta denna sociala snedrekrytering få en helt ny grundsyn på de studiesociala frågorna. Riktmärket måste vara att införa studielön. Den frågan har vi utförligt tagit upp i vår motion 1136, där vi har krävt en utredning rörande införande av studielön. I detta sammanhang ber jag att få yrka bifall till reservationen 22. Också studier är en produktiv insats. När en människa studerar och utvecklar sina kunskaper bidrar hon inte bara till sin egen personlighets utveckling utan också till att höja samhällets produktivkraft — givetvis förutsatt att hon studerar i ett samhälle som kan garantera henne arbete. Studier är alltså nyttiga. Detta är ytterligare ett argument för införande av studielön. Ibland försöker man konstruera upp en intressemotsättning mellan de arbetande och de som studerar. Man hänvisar då till bl.a. studiefinansieringen. De arbetande betalar de studerandes studier, säger man, och studiebidragen går på skatterna. Detta är riktigt. Men studierna kan bli till nytta för hela det arbetande folket. De arbetande betalar genom sitt arbete också kapitalistklassens inkomster och miljonärsfruarnas lyxkonsumtion, men dessa kommer i alla fall inte de arbetande till godo. Den övervägande delen av de studerande, de många som inte drivs av snöd karriärism eller av ambitioner att få sådana poster i samhället där de kan sätta sig på de arbetande, har på en rad områden gemensamma intressen med de arbetande. Det gäller inte minst på de sociala och ekonomiska områdena. De studerande liksom de arbetande drabbas av höghyrespolitiken, av hyresutplundringen. De studerande liksom de arbetande drabbas också av de höga livsmedelspriserna, de höga indirekta skatterna, momsen på maten osv. De studerande liksom de arbetande drabbas av bristen på samhällets barntillsyn. Ja, det finns många frågor som förenar de studerandes intressen med de arbetandes. Innan utredning om studielön har gjorts och innan vi har beslutat införa studielön måste vi enligt vårt sätt att se förbättra det nuvarande studiesociala stödet på flera punkter. I vår motion 1730, väckt med anledning av propositionen 63, har vi bl.a. krävt höjning av studiemedlen. I propositionen föreslås att maximibeloppet för studiemedel skall utgå oförändrat med 140 procent av basbeloppet per läsår. Däremot har studiemedelsutredningen liksom vi och flera andra ledmöter här i kammaren ansett att detta är klart otillräckligt och föreslagit en höjning till 150 procent av basbeloppet. Naturligtvis är inte heller detta tillräckligt enligt vår uppfattning utan bör framdeles höjas. I detta sammanhang ber jag att få yrka bifall till reservationen 1. Studiemedlens bidragsdel utgjorde när studiemedlen infördes 25 procent av studiemedelsbeloppet. Denna del är inte som den återbetalningspliktiga delen indexreglerad. Detta har inneburit att just bidragsdelen år från år har urholkats i stället för att öka. Bidragsdelen kan och bör enligt vår uppfattning användas som ett medel att successivt införa studielön, och en första åtgärd måste i detta sammanhang vara att återställa bidragen till de ursprungliga 25 procenten och även låta denna del bli indexreglerad. Förutom att detta krav finns i vår motion 1763 påyrkas denna ökning av studiebidragsdelen i motionerna 1162 och 1729. Jag ber i detta sammanhang att få yrka bifall till reservationen 16. Barntillägget inom det nuvarande studiemedelssystemet utgör 25 procent av basbeloppet, och dessa bidrag utgår i form av återbetalningsskyldiga studiemedel. Enligt vår uppfattning skall samhället överta en allt större del av barnkostnaderna. Barntillägget bör därför utgå i form av icke återbetalningspliktiga studiemedel. Att de studerande har barn skall inte behöva innebära förhöjd skuldsättning. Utskottet säger att om detta krav skulle tillgodoses, skulle de studerande gynnas i förhållande till andra grupper i samhället på ett sätt som inte är motiverat. Denna uppfattning måste vara felaktig, så länge studiemedel utgår med så låga belopp som för närvarande. — En annan syn vore möjlig, ifall man hade studielön. Då skulle givetvis inte studielönens storlek bestämmas av det antal barn studerande har lika litet som andra löner utgår efter familjens barnantal.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 Propositionen föreslår att de deltidsstuderande vid kommunala vuxenutbildningsanstalter endast skall erhålla den återbetalningspliktiga delen av studiemedlen, under det att deltidsstuderande vid universitet och högskolor liksom tidigare skall få även bidragsmedel. Detta är en orimlig skillnad enligt vårt sätt att se. Centrala studiehjälpsnämnden är av samma uppfattning och har i en skrivelse av den 29 november 1972 föreslagit att också de deltidsstuderande vid kommunal vuxenutbildning bör erhålla studiemedel i form av såväl bidrag som återbetalningspliktiga studiemedel. Samtliga studerande skall givetvis ha samma villkor när det gäller studiemedel. Villkoren skall inte vara avhängiga studieformen.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 De vuxenstuderande som i botten har endast folkskola kommer huvudsakligen från arbetarhem. Även om det i dag finns en formell möjlighet är det dock oftast praktiskt omöjligt att för denna kategori vuxenstuderande, som saknar grundskoleeller gymnasiekompetens, börja studera vid universitet eller högskolor. Vi anser därför att denna grundläggande utbildning, som alla våra ungdomar får i dag, inte skall tvinga de vuxenstuderande att skuldsätta sig ytterligare.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 Frågan om fria hemresor för våra gymnasiestuderande är ett problem som har diskuterats tidigare, men det är nu verkligen dags att bringa den till sin lösning. I glesbygdsutredningens betänkande Utbildning i glesbygd tar man upp problem som hänger samman med de långa restider som en del av de gymnasiestuderande kan få. Alla kan dessutom inte räkna med dagliga hemresor från gymnasieorten, utan alltför långa avstånd tvingar dem att vara inackorderade på gymnasieorten. Enligt utredningen är dock detta framför allt fallet i Norrlandslänen och Kopparbergs län. I dessa delar av vårt land handlar det om rätt många studerande. Man räknar således med att mellan 35 000 och 40 000 elever i gymnasiala skolor för närvarande är inackorderade på den ort där de går i skola. Vid vissa gymnasieskolor i skogslänens inland uppgår de inackorderade till ungefär 60—70 procent av eleverna: i Norrbotten ca 30 procent, i Västerbottens inland 60 procent och i Jämtlands län ca 40 procent. Vi har i vår motion 1908 betonat att det är av vikt ur undervisningssynpunkt att eleverna har största möjliga kontakt med hemmet, att det är bra för det psykologiska välbefinnandet och att hemresemöjligheter därför måste garanteras. Nu utgår ett inackorderingstillägg med 125 kronor per månad. Propositionen föreslår en höjning till 150. Detta är positivt, men vi anser att det är otillräckligt och har därför ställt förslag om att riksdagen beslutar att snarast införa fria hemresor en gång i veckan för gymnasieelever som måste inackorderas på gymnasieorten. Detta krav har vi framfört i reservationen 11. Också från borgerligt håll har man ställt i stort sett samma krav i reservationen 10, och eftersom vi anser att det här är en mycket viktig sak, som måste ha största möjliga opinion bakom sig och genomföras snabbt, vill jag meddela att vi därför från vpk ansluter oss till reservationen 10 som i sak innehåller samma krav som reservationen 11. Vi hoppas därmed få stöd för denna reservation av majoriteten i riksdagen. Herr talman! De reservationer jag nu yrkat bifall till tar upp en del av de krav som i dag måste ställas och en del av de problem som måste lösas för att förbättra det föreslagna studiesociala stödet enligt regeringens proposition nr 63. En mycket bred samling av politiska ungdomsorganisationer och elevförbund har i ett uttalande till riksdagens ledamöter ställt sig bakom just dessa krav. Dessa organisationer representerar mycket breda skikt av den svenska ungdomen. Där finns bl.a. de politiska ungdomsförbunden: Kommunistisk ungdom, Centerns ungdomsförbund, Moderata ungdomsförbundet, Folkpartiets ungdomsförbund samt dessutom även Kristen demokratisk ungdom, Fria moderata studentförbundet och Clarté. Ställde sig partierna bakom samma ståndpunkter som ungdomsförbunden skulle det finnas en majoritet i riksdagen för att genomföra dessa krav. Vi noterar med tillfredsställelse den breda uppslutningen bakom de krav vi fört fram. Det borde lända riksdagens ledamöter till eftertanke. Dessa förbättringar på det studiesociala området är nödvändiga.

Herr talman! Underlaget för den proposition som vi nu har under behandling är främst det principbeslut riksdagen tog föregående år och den tekniska översyn som centrala studiehjälpsnämnden har gjort med anledning av detta riksdagsbeslut. Detta beslut innebar att man skulle överföra alla äldre elever till studiemedelssystemet. Det primära i föreliggande förslag är dels den tekniska utformningen av innehållet i föregående års beslut, dels en ny studiestödslag där både studiehjälpen och studiemedlen sammanförts i en lagstiftning. Denna lag omspänner ett vitt fält av stödnormer till studerande i olika åldrar och inom olika studieformer. Ur den aspekten är det kanske naturligt att propositionen väckt motionslustan hos riksdagens ledamöter. Mängden av reservationer ger ju också belägg för att det sociala studiestödet är variationsrikt och inbjuder till många överbud från oppositionen. Trots detta är det mesta här gammal halm som tröskats i fjol och många gånger tidigare. Mot bakgrunden av detta kan man tycka att argumenten är uttömda. Jag vill i alla fall anföra skälen för utskottsmajoritetens ställning på de punkter där reservation föreligger. Tyvärr, herr talman, tillåter inte den tid jag har begärt för anförandet här att jag går in på de olika synpunkter som framförts angående studiestödet i dess helhet samt andra principiella synpunkter. Jag vill bemöda mig om att försöka hålla mig inom den tid som jag har anmält mig för. Därför kommer jag att strikt hålla mig till de punkter där reservation föreligger. av studiemedelsbeloppet, dels förändring av den återbetalningsfria delen inom studiemedlen. Folkpartiet och även vänsterpartiet kommunisterna har ju föreslagit, och även med lagtext i sin reservation begärt, en höjning från 140 procent till 150 procent av basbeloppet. En sådan uppräkning skulle innebära en ökad kostnad på drygt 100 miljoner kronor. Utskottet, som vill anknyta till en mera samlad bild av olika stödformer och de ekonomiska möjligheter vi har till förstärkningar i stort, avstyrker förslaget. Folkpartiets och moderaternas propåer om en utvidgning av 1968 års studiemedelsutrednings uppdrag samt en förstärkning av det parlamentariska inslaget i utredningen avvisar utskottet mot bakgrunden av de utredningar som nu pågår och som har att ta ställning till studiestödets framtida utformning. Jag är förvånad över fröken Bergströms kritik av tidigare tillsatta utredningar samtidigt som hon har långt gående förslag om nya utredningar på det här området. Beträffande det s.k. studiebidraget som ju är en del av de 140 procenten och är återbetalningsfritt återkommer, som vi hört här, det gamla kravet på en höjning av beloppet och en indexreglering av detsamma. Ett återförande av detta belopp till 1965 års nivå skulle medföra en kostnad på 88 miljoner kronor. Moderater och folkpartister begär trots detta i en reservation både en uppräkning av denna del av studiemedlen till 25 procent av basbeloppet och en indexreglering av beloppet i fortsättningen. Samtidigt ger man den något häpnadsväckande upplysningen att dessa förslag inte innebär någon ökning av studiestödets budget. Visserligen kommer inte verkningarna förrän i samband med återbetalningen, men samma reservanter önskar i en annan reservation att man skall ge alla studerande som hittills inte tillgodoräknat sig 25 procent av basbeloppet avskrivning på studieskulden. Och dessa förslag tillsammans måste ju öka kostnaderna såväl omedelbart som på lång sikt. Det är i första hand 88 miljoner kronor. Och vad avskrivningsprojektet kommer att kosta är svårt att säga därför att man har ingen aning om hur många som kan komma med kompensationskrav. Men att det blir pengar och mycket pengar det kan man förutsätta. Centern går för sin del försiktigare fram. Man godtar den nuvarande nivån för den avgiftsfria delen men beställer en indexreglering av den i fortsättningen. Vänsterpartiet kommunisterna ser en gradvis höjning till 25 procent som en etapp på vägen till den studielön som partiet eftersträvar och som fru Ryding så vältaligt har pläderat för här. Man har också en reservation med begäran om utredning av frågan om en framtida studielön. Eftersom bidragsdelen ligger inom ramen för de 140 procenten åstadkommer man nu icke någon ökning av studiemedlen för den studerande även om man höjer den avgiftsfria delen. Det är ju först vid återbetalningen som detta kommer att ha återverkningar för den studerande. Genom att det är en fråga som ligger inom återbetalningssystemet har utskottet i stort kommit fram till att den hör hemma i det komplex som återbetalningsreglerna utgör. Det förefaller som om denna fråga bör tas upp i samband med framtida åtgärder på återbetalningsområdet och lämpligen torde blir föremål för prövning inom den departe mentsgrupp som nu sysslar med dessa frågor. Beträffande vad som anförs i reservationerna 7 och 8 angående återbetalningen hänvisar utskottet till den översyn som pågår på departementsplanet. Departementet har ju tillsatt en grupp med uppdrag att göra en översyn av återbetalningsreglerna, och utskottsmajoriteten anser att så länge denna grupp arbetar har riksdagen inte anledning att nu ta något initiativ. Till studiemedlen är också knutet barntillägg. I propositionen föreslås att detta tillägg skall utgå med 25 procent av basbeloppet för varje barn, men endast till en av föräldrarna, även i de fall då båda studerar. På den punkten framställer moderater och kommunister förslag som, om de genomfördes, skulle ställa studerande föräldrar i klart favoriserad ställning till andra barnförsörjare. Vpkss förslag i detta fall är det mest långtgående därför att man dels begär att barntillägget skall bli återbetalningsfritt, dels föreslår att barntillägget skall utgå även vid deltidsstudier. Dessutom har partiet en reservation med förslag om en framtida höjning av barntillägget så att det, som man säger, skall täcka de verkliga kostnaderna för barn. Dessa förslag liksom moderaternas förslag att utöka rätten till barntillägg innebär ju att man vill sätta studerande föräldrar i särställning. I motsats till fru Ryding har jag svårt att förstå varför man skall se på studerande föräldrars situation på annat sätt än på situationen för alla andra föräldrar med låga inkomster. Utskottet finner inte skäl för en sådan prioritering av de studerande föräldrarna. Vänsterpartiet kommunisternas förslag om att barntillägget i sådana här fall skall göras återbetalningsfritt innebär i själva verket att man vill införa ett särskilt nytt barnbidrag för dessa föräldrar. Propositionen innehåller också förslag till en betydelsefull förbättring av reglerna om reducering av studiemedel i förhållande till makes inkomst. Utskottet har anslutit sig till propositionens förslag, som ju kommer att ge ökade studiemedel till familjer med en årsinkomst på mellan 20 000 och 50 000 kronor. Rent principiellt gör utskottet ett uttalande som klart anger förväntningar om en fortsatt reformering med sikte på en framtida frikoppling från makes inkomst och förmögenhet. I reservationen 4 har dock moderaterna och folkpartiet i anslutning till detta tagit upp en i studiemedelsutredningen framförd tanke att man vid en fortsatt reducering ändock alltid skall garantera den studerande ett belopp, som motsvarar 10 procent av basbeloppet per termin. Detta förslag innebär att man skulle favorisera dem som har de högre inkomsterna medan statsmakternas strävan ju alltid har varit att i första hand förbättra de lägre inkomsttagarnas villkor. Mot bakgrunden av denna tidigare inställning anser utskottet att riksdagen inte bör ta något sådant initiativ i detta sammanhang. I reservationen 3 tar folkpartiet och vänsterpartiet kommunisterna upp frågan om studiemedel vid deltidsundervisning. Studiehjälp har hittills utgått i form av studielån enligt studiehjälpssystemet till deltidsstuderande i kommunal vuxenutbildning. Denna princip överförs i den nya lagen, så att det är endast den återbetalningspliktiga delen av studiemedlen som kan utgå i förekommande fall. Reservanterna är missnöjda med detta och föreslår att båda delarna av studiemedlen skall utgå till samtliga studerande. Reservanterna pekar därvid på att deltidsstuderande i eftergymnasiala utbildningsvägar har rätt också till bidragsdelen. Men reservanterna glömmer tydligen att denna förmån är begränsad av konkreta bestämmelser beträffande godkända skäl för deltidsstudier. Enligt reservationen, som t.o.m. är försedd med lagtext, skulle deltidsstuderande av alla kategorier utan någon begränsning kunna uppbära studiebidrag. Jag tror inte att reservanterna riktigt har tänkt igenom konsekvenserna av en sådan ordning. Herr Mundebo och fröken Bergström önskar i en reservation en utvidgad bidragsrätt för elever som genomgår s.k. arbetsmarknadsutbildning. I reservationen hemställs att studiestödet i större utsträckning än nu skall kunna utbytas mot utbildningsbidrag som utbetalas genom AMS.

Den nuvarande avskrivningsrätten för vuxenstuderande är också föremål för förslag från folkpartiet och vänsterpartiet kommunisterna. Men här har nog förslagsställarna förbisett det faktum att det är i ett begränsat antal fall som en sådan avskrivning förekommit. Avskrivningsrätten är ju inte generell, utan det är endast i vissa fall, efter individuell prövning, som CSN har beslutat om sådan avskrivning. Det är givetvis väldigt vanskligt att i förväg bedöma hur vederbörandes ekonomiska förhållanden utvecklar sig efter studierna. Efter en utbildning kan ju inkomsten radikalt förändras till det bättre. Det viktigaste i det här sammanhanget är naturligtvis avbetalningsvillkoren. Dessutom är denna fråga en av dem som ligger i det komplex som den förut omtalade gruppen på departementsplanet har att sysselsätta sig med. Av den anledningen avstyrker utskottet detta förslag. Så något om reservationerna beträffande de yngre studerandes förmåner. I reservationerna 10 och 11 behandlas en fråga som tidigare många gånger förts fram av socialdemokratiska motionärer, nämligen de inackorderade elevernas behov av kontakt med hemmet. Utskottet har redogjort för tidigare hemställan till Kungl. Maj:t om utredning på denna punkt och redovisar också den utredning som har utförts av CSN. Nu följer utskottet upp tidigare riksdagsopinion i denna fråga genom att föreslå att riksdagen ger Konungen till känna den förväntan riksdagen har på förslag till lösning av frågan om subventionerade elevresor. Här finns ju, genom glesbygdsutredningen och genom det förslag som CSN har lagt fram, olika alternativ, och utskottet anser det därför inte nu vara nödvändigt med några pekpinnar till Kungl. Maj:t när det gäller hur denna fråga skall lösas. I reservation nr 12 har de tre borgerliga partiernas ledamöter ett förslag beträffande resetilläggen för de elever som varje dag pendlar mellan hemmet och skolan. Förslaget innebär, som vi har hört, att man skulle införa en helt ny reseklass, men utskottet finner inte de skäl som anförts som underlag vara så bärande att riksdagen nu bör ta något initiativ i frågan. Slutligen har vi den gamla följetongen om inkomstprövningen inom studiehjälpen. Den återfinner vi i reservation nr 13. Principen har varit att så mycket som möjligt begränsa skuldsättningen för de yngre eleverna och i stället sätta in stöd genom inackorderingstillägg och andra tillägg, och den principen finner utskottet vara bärande också i fortsättningen. Den i propositionen föreslagna höjningen av inkomstgränsen från 21 000 till 23 000 kronor vid inkomstprövning betyder ju också en förbättring i det här avseendet, liksom höjningen av inackorderingstillägget. Herr talman! Det här är de punkter jag har haft anledning att syssla med. När det gäller de reservationer som berör sjukförsäkringen och utländska studerandes förmåner kommer herr Lindström att svara för utskottet. Jag tar mig nu friheten, herr talman, att yrka bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter.

Herr talman! Om jag uppfattade fröken Sandell rätt så uttryckte hon förvåning över min kritik mot tidigare utredningar. Det var inte utredningarna jag kritiserade, utan det var regeringens handläggning av utredningarnas förslag som jag huvudsakligen kritiserade. Jag kritiserade även det nuvarande studiemedelssystemet, men det har ju heller inte samband med utredningar. Så några av de punkter fröken Sandell tog upp. I fråga om bidragsdelens storlek säger fröken Sandell att detta har ingen omedelbar effekt, det märks inte förrän de studerande skall göra sina återbetalningar. Jag har visserligen framhållit här tidigare att studenterna betraktar återbetalningsreglerna som oöverskådliga och känner sig osäkra inför dem. Men riktigt så osäkra är i alla fall inte dagens studenter att de inte begriper om de får en del av studiemedlen som direkt bidrag, som de inte behöver betala tillbaka, och en annan del som är återbetalningspliktig. Jag är väldigt förvånad över att man säger att det här är en sak som skall utredas av den departementsgrupp som utreder återbetalningsreglerna. För mig förefaller det helt orimligt att detta hör dit; jag menar att det hör samman med studiemedlens storlek över huvud taget. När det gäller de deltidsstuderande och deras möjligheter att få bidrag — eller rättare sagt brist på sådana möjligheter — säger bara fröken Sandell att det finns vissa avgränsningar och att de inte kan få bidrag. Dessutom säger hon att vårt förslag på denna punkt är ogenomtänkt. Jag skulle i stället vilja be fröken Sandell motivera varför de inte kan få bidraget. Utskottet har, som man så gärna gör, hänvisat till den utredning som kallas för SVUX och som sysslar med de vuxenstuderande. Det är ju ett sätt att inte få fram resultat inom en nära framtid. Fröken Sandell har också påpekat att en del av dessa förslag som vi för fram kostar pengar. Vi är medvetna om det, men vi menar att detta är ett område där man bör satsa.
Herr talman! Jag vill bemöta fröken Sandells invändningar mot vänsterpartiet kommunisterna, främst vad gäller vår reservation om att barntillägget inte skulle vara återbetalningsskyldigt. Fröken Sandell säger att vi vill prioritera de studerande med detta förslag. Det är inte alls så. Jag trodde att jag i mitt första anförande tydligt nog hade sagt ifrån att det inte är fråga om någon prioritering. Vad det gäller är att vi inte vill att studerande skall ha större skuldsättning därför att de har barn, och jag utvecklade också detta. Det skulle vara en helt annan syn på frågan om det hade funnits studielön, som vi vill ha. Då skulle den inte utgå efter barnantalet, likaväl som andra löner inte gör det. Men med det nu gällande låga studiebidraget skall inte skuldsättningen behöva bli större för dem som har barn. Det hoppas jag att fröken Sandell i dag fattat. När det gäller vårt krav att deltidsstuderande skall ha studiemedel kommer fröken Sandell fram till slutsatsen att skulle man gå på vårt förslag så skulle deltidsstuderande av alla kategorier kunna uppbära studiemedel. Ja, deltidsstuderande skall kunna uppbära studiemedel. Bestämmelser finns ju sedan om studieresultaten, så det skulle väl inte vara så farligt att ge de deltidsstuderande studiemedel. De skall inte behöva särbehandlas. Den enda möjligheten för många människor att studera kan vara att göra det på deltid. Beträffande avskrivningsmöjligheterna för de vuxenstuderande säger fröken Sandell att tidigare har man ”efter individuell prövning” fått en avskrivning av studiemedel för de vuxenstuderande. Ja, nu gäller inte ens det, och det är väl en klar försämring i alla fall. Fröken Sandell säger om hemresorna att det är onödigt att riksdagen kommer med pekpinnar för hur den frågan skall lösas. Ja, hur den skall lösas kan det vara onödigt att komma med pekpinnar för, men däremot anser jag att det är nödvändigt med en pekpinne att den omedelbart skall lösas. Det tycker jag är en betydande skillnad.

Herr talman! Fröken Sandell som företrädare för utskottet använde uttrycket att det här fanns många överbud i fråga om motioner och framställningar till utskottet. Får jag säga på det sättet, att det är många befogade krav som finns med här, men de ekonomiska skälen har gjort att det inte varit möjligt att följa upp alla dessa krav. Vi har ju en ekonomisk situation i dag som gör att alla kostnader måste prövas. Skall man återställa realvärdet på studiebidragen till 25 procent kostar det närmare 90 miljoner kronor. Om man skall behandla parterna inom äktenskapet som individuella personer var för sig kostar det drygt 100 miljoner enligt uppgift. Det visar vilka kostnader det rör sig om. Det är mot denna bakgrund som vi stannat för ett yrkande att man bör inrikta sig på att det nuvarande studiebidraget inte skall urholkas ytterligare. Det utgör 17 procent av sitt realvärde i dag jämfört med 25 procent när det infördes. Det är en realistisk målsättning när vi säger att man skall försöka bevara den nuvarande nivån vid sitt realvärde. Det är med denna utgångspunkt som vi avgivit reservationen 17. Om hemresorna säger fröken Sandell att det är en gammal fråga i riksdagen. Det är riktigt. Jag skall inte tvista om vem som är far eller mor till det ursprungliga förslaget. Men låt mig påpeka att andra lagutskottet behandlade 1969 och 1970 framställningar i detta ärende och riksdagen fattade positiva beslut. Centrala studiehjälpsnämnden har sett på saken, och glesbygdsutredningen har tagit upp dessa frågor som angelägna och väsentliga. Jag tror också att ur social synpunkt, med tanke på sambandet mellan hem och elever, finns det all anledning till att frågan om hemresorna tagits upp. Man kan kalla det pekpinnar eller vad som helst, men jag beklagar att förslag om detta inte fanns med i propositionen. Jag tror det är ytterst nödvändigt att man löser hemresefrågorna om det skall bli balans i fråga om möjligheterna för dessa elever att verkligen ägna sig åt studier. Det finns ändå hinder på detta område, och närheten till hemmet och kontakten med hemmet varje vecka skulle underlätta för många elever att våga ta det språng, som det innebär att börja bedriva gymnasiestudier. Till slut några ord om restiderna och den nya restidsklassen. Får jag helt kort säga att 50 kilometer bra väg innebär att det tidsmässigt är närmare till skolan än om det gäller 30 kilometer dålig väg, och det är väl så man skall se saken. Till inackordering utgår ett bidrag på 150 kronor, och reseförmånen skulle utgöra 150 kronor. Det innebär de facto att inackordering plus hemresa varje söndag ställer sig dyrare än hemresa varje dag enligt en ny restidsklass, som vi föreslår. Ur den synpunkten finns det verkligen anledning för kammaren att biträda vår reservation nr 12.
Herr talman! Jag håller fast vid mitt påstående, herr Carlsson i Vikmanshyttan, att det är överbud här. Om man skulle sammanräkna de överbud som förekommer i de olika reservationerna skulle det säkerligen bli ett par hundra miljoner kronor. Vad beträffar det speciella förslag om hemresorna som herr Carlsson i Vikmanshyttan har pläderat för, så beräknas ju ett förverkligande av det förslag som CSN framlagt om en resa var tredje vecka kosta 7 miljoner kronor. Reservanternas krav är att eleverna skall få en resa varje vecka, men de har inte angivit närmare vad detta kan kosta. Om en resa var tredje vecka kostar 7 miljoner kronor, så måste emellertid en resa i veckan kosta ytterligare 14 miljoner. Och även om detta är små belopp i jämförelse med de stora kostnadsökningar som föreslagits på andra punkter, så måste man väl ändå kunna ange något så när var vi skall ta pengarna. Skillnaden mellan reservationen 10 och utskottets förslag är, herr Carlsson i Vikmanshyttan, att utskottet gärna vill biträda ett förslag på denna punkt när resurserna tillåter, under det att reservanterna vill att Kungl. Maj:t snarast förelägger riksdagen förslag om en resa i veckan. Jag tror att problemet med resorna för inackorderade elever löses lättare i samband med att vi löser andra glesbygdsproblem. Nu ligger det dock förslag på Konungens bord, och Kungl. Maj:t har möjlighet att välja den mest framkomliga vägen. Om jag sedan inte helt missuppfattade fru Ryding, så frångick hon i sitt anförande den ståndpunkt som kommunisterna intagit i utskottet när det gäller hemresorna. Jag uppfattade fru Ryding så att hon skulle komma att rösta för reservationen 10, och det innebär i så fall att hon frånträder det förslag som kommunisterna har lagt.

Herr talman! När jag lyssnade på fröken Sandell och noterade vad hon tydligen ansåg vara väsentligt i argumenteringen för alla de reservationer som avgivits, så förvånade det mig att det var hemresorna varje vecka som var det mest känsliga och ömtåliga. Då vill jag säga så här: Det är en ytterst angelägen fråga från elevoch föräldrasynpunkt, och man skall därför bedöma frågan mot den bakgrunden. Om vi vill få en bredare rekrytering till gymnasieutbildningen, så skall vi också skapa ett underlag som gör att ungdomarna och föräldrarna vågar ta steget till denna utbildning. Och då är det utomordentligt viktigt att de får hjälp till den nära kontakt som bör finnas mellan de båda parterna. Fröken Sandell sade att det skulle kosta så och så mycket med en hemresa varje vecka. Får jag då fråga: Hur många resor får eleverna under ett läsår, om riksdagen följer vad fröken Sandell här talar för? Slutligen vill jag säga att jag ser det så, att denna reform tillsammans med frågan om en ny resebidragsklass är frågor som det brådskar att få uppklarade. Detta om man har ambitionen att vilja vidga underlaget och ge glesbygdens elever ökade möjligheter till gymnasiestudier.
Herr talman! Bara några ord om hemresorna och om fröken Sandells påstående att jag har gått ifrån vår reservation. På ett sätt är fröken Sandells påstående riktigt. Vi hemställer i vår reservation, nr 11, att riksdagen måtte besluta ”att fria hemresor en gång per vecka snarast införes för gymnasieelever som måste inackorderas på gymnasieorten samt hos Kungl. Maj:t begär förslag angående sådana resor”. Om jag sedan går till mittenpartiernas reservation, nr 10, så hemställer man där att riksdagen ”i skrivelse till Kungl. Maj:t som sin mening ger till känna vad utskottet anfört om hemresor för gymnasiestuderande” — det ligger sålunda helt i linje med vad vi vill — ”samt begär förslag angående sådana resor”. Det är precis samma sakinnehåll i de två reservationerna, och för att förenkla det hela ansluter vi oss till reservationen 10. Givetvis kunde vi ha hållit fast vid vår reservation 11 och fått en kontraproposition till huvudvoteringen. Men då skulle vi ändå till slut haft att välja mellan reservationen 10 och utskottets hemställan och valt reservationen 10. Jag tycker inte att man skall göra det hela så besvärligt. Sakinnehållet i reservationerna är ju detsamma.
Herr talman! Jag vill bara säga till herr Carlsson i Vikmanshyttan att ingen — vare sig utskottet eller jag här i kammaren — har förnekat riktigheten i de sociala synpunkterna på de inackorderade elevernas möjlighet till hemresor. Här går herr Carlsson ifrån frågan om resurserna genom att försöka överföra debatten till att gälla frågan om vi vill att eleverna skall få hemresemöjligheter eller ej. Ingen har förnekat att det är nödvändigt att lösa det problemet, och riksdagen har tidigare vid flera tillfällen uttalat att det är en mycket viktig fråga. Särskilt sedan femdagarsveckan inom skolsystemet infördes, som medför en längre ledighet, då eleverna kanske får gå vind för våg på främmande ort, är det mycket betydelsefullt att de har bättre möjligheter att hålla kontakt med hemmet. Men utskottet har här bl.a. anfört att det finns utredningsförslag till grund för ett förslag från Kungl. Maj:t.

Herr talman! Låt mig börja med att säga att det alltid är lika intressant att lyssna på socialdemokratiska partiets företrädare när de diskuterar studiemedelsfrågan. Debatten har pågått livligt under de tre fyra senaste åren om det nuvarande systemets brister. Varje år kommer socialdemokraterna sina kritiker till mötes en liten bit, men i stort sett är de kvar på grundvalarna från 1965. Några direkta, genomgripande förändringar i studiemedelssystemet vill socialdemokraterna inte vara med om att göra. Under flera år var moderata samlingspartiet — ibland tillsammans med vpk, det får jag erkänna — det parti som ensamt kritiserade det här systemet. Det är därför glädjande att i dag kunna konstatera att framför allt folkpartiet har instämt i de flesta av de krav som vi motionsledes har framfört under flera år. Centern har också en väsentligt öppnare attityd än föregående år, och det är alldeles uppenbart att det finns en vilja hos dessa partier att förändra, och förändra i botten på flera punkter. Här har nämnts, att ett av huvudskälen från dåvarande statsrådet Edenmans sida — när systemet infördes 1964/65 — var att skapa ett system som skulle vara så litet betungande ur skuldsättningssynpunkt som möjligt. Man ville framför allt se till att studerande ungdomar från lägre socialgrupper, från hem med dålig studietradition, skulle kunna studera vid universitet utan risk för betungande skulder. Det här var en fin målsättning, som alla var överens om att verka för — det finner man när man läser utskottsbetänkandet och utskriften av debatterna. Men ingen hade då räknat med en så stark inflationsutveckling som den vi haft, framför allt under de senaste fyra fem åren. Och med den starka inflationsutvecklingen har det här systemet kommit att bli precis motsatsen till vad som var målsättningen. Kritiken har också varit massiv — det tror jag att alla som har följt tidningsdebatten är beredda att medge — inom studentkårer, bland lärare och i denna kammare. Man har framför allt kritiserat själva grundreglerna för skuldsättning och återbetalning. Jag har i olika sammanhang — jag skulle kunna citera ur protokollen från 1971 och 1972 — blivit beskylld både av fröken Sandell och av statsrådet Moberg för att tala för vissa privilegierade grupper när jag har påtalat problemen med de här återbetalningsreglerna och med skuldsättningen. Det har sagts att jämförelserna — som jag har gjort tidigare och kommer att göra i dag — mellan studiemedlen och vanliga kreditlån har varit felaktiga och att det berott på två saker. För det första har jag inte uppmärksammat, har det hetat, alla de fördelar som finns inbyggda i nuvarande system — dvs. att lånen skrivs av om låntagaren dör, att låntagaren slipper betala efter uppnådd pensionsålder samt att lånen är avbetalningsfria under de första åren efter examen. För det andra har man sagt att de föreslagna ändringarna — att det skulle införas ett annuitetslånesystem eller något annat normalt lånesystem — bara skulle gynna höginkomsttagarna. Låt mig börja med att slå fast att de fördelar som finns i systemet — att återbetalningsskyldigheten upphör om låntagaren dör och alltså inte belastar hans efterlevande, att man slipper betala vid uppnådd pensionsålder etc. — självfallet skall behållas. De är rimliga och vettiga, och det är ingen som har kritiserat dem. Men när man sedan säger att den som kritiserar återbetalningsreglerna och föreslår ett annat system vill gynna höginkomsttagarna — det kommer vi nog snart att få höra även i dag; det tycker jag mig redan ha märkt på fröken Sandell — då är man ute på hal is. Socialdemokraterna har nämligen — och det är flera år sedan — lyckats skapa ett skattesystem som gör att större delen av inkomsttagarna har ca 60 procents marginalskatt. Jag tror inte att vare sig fröken Sandell eller jag är särskilt intresserade av att diskutera de få procent som hamnar ovanför den marginalskatteprocenten och som därför skulle gynnas av ett eventuellt gäldräntesystem. Felet med det här systemet är att låntagarna inte vet hur skulden kommer att utvecklas. Man vet inte om det blir en skuldökning ett år, trots att man gjort en stor avbetalning året innan. Det finns visserligen en spärregel i systemet, men den är så krånglig att flertalet låntagare inte begriper hur den fungerar. Vidare sätter den in först i slutet av låneperioden, och dessutom tolererar den en årlig inflationstakt på upp till 4 1/4 procent. Det ger mig tillfälle att återigen göra en jämförelse med vanliga kreditlån. Detta motsvarar nämligen en låneränta på upp till 11 procent med 60 procents marginalskatt. Ett kreditlån på upp till 11 procent verkar alltså ur skuldsättningssynpunkt likadant som ett studielån om vi antar att inflationen är 4 1/4 procent. Och den har inte varit lägre de senaste åren och lär tyvärr inte komma att bli mycket lägre kommande år. Från socialdemokratiskt håll sägs det ofta att man inte skall särbehandla studentgruppen. Studenterna skall behandlas precis som alla andra. Det hör man när vi diskuterar arbetslösheten för akademiker, och det hör man när vi diskuterar studiemedelsfrågor. Just det! Särbehandla då inte gruppen på det här mycket konstiga sättet genom att ha kvar indexregleringen! Den används icke någon annanstans i vårt samhälle. Jag har via upplysningstjänsten fått klart för mig att den inte tillämpas i Europa i dag. Den lär användas i Brasilien, men vi brukar ju inte hämta våra föredömen från Brasilien. Jag har dessutom kunnat konstatera att Kooperativa förbundet någon gång på 1950-talet tog ett lån som var indexreglerat, och där har man, eftersom man just slutgiltigt betalat av detta lån, bestämt sig för att icke mera låna på de villkoren; det har utfallit helt orimligt för KF som låntagare. Det är naturligtvis precis samma sak för studenterna! Hela återbetalningssytemet bör alltså bytas ut, herr talman! Men så drastiska är minsann inte socialdemokraterna. För att om möjligt kunna skyffla undan denna fråga inför valet har man tillsatt en speciell liten återbetalningskommitté inom departementet. Jag vill då för det första fråga: Varför hänsköt man inte frågan till den vid det tillfället, dvs. i januari—februari, ännu arbetande studiemedelsutredningen? Var man så missnöjd med studiemedelsutredningens sammansättning eller vad berodde det på? Det är för det andra inte särskilt besvärligt att konstruera ett alternativt återbetalningssystem. Det kan inte ta mer än någon månad att göra beräkningarna och tabellerna. Varför skall frågan då behöva skjutas upp till 1974? För det tredje: Varför är gruppens direktiv, som omnämnts i pressen, så snäva? De innebär såvitt jag förstår att gruppen inte har möjlighet att gå till grunden med problemet och avskaffa själva indexlånen. Det enda som klart uttalats är att de låntagare som i framtiden har låga inkomster bör få en lindring. Det kan vara gott och väl, men har aldrig statsrådet eller fröken Sandell tänkt på att alla medelinkomsttagare — och i den gruppen hamnar de flesta akademiker i dag; de får i dagens läge en årsinkomst på 35 000—40 000 kronor — i framtiden skall betala dryga skulder som hela tiden skrivs upp med inflationen. Jag vill fråga: Har de inflationssäkerhet när det gäller lönebildningen? Har de säkerhet för att skatten inte höjs när inflationen galopperar vidare? Det har de inte. Men de har med det nuvarande systemet en säkerhet, och en obehaglig sådan, nämligen att skulden ökar i takt med inflationen! Från vårt parti har det föreslagits att man helt enkelt skall avskaffa indexlånen, att man skall gå över till ett annuitetslånesystem, där låntagarna säkert kan se hur skulden kommer att utvecklas, där de år för år vet hur mycket de skall betala och där de precis som alla andra låntagare drar av gäldräntan vid deklarationen. Det är ett enkelt och klart system och ett system som också förespråkas av flertalet studentgrupperingar från vänster till höger. Herr talman!

Herr talman! Inte heller jag skall gå in på de principiella frågorna. Jag skall inskränka mig till att kommentera två av punkterna i socialförsäk ringsutskottets betänkande 1973:17. Först bara en liten notering i kanten! Vi upplever ju dagligen här i riksdagen hur svårt de borgerliga partierna, som tänker överta regeringsmakten och försöka regera fr.o.m. nästa år, har för att jämka sig samman och komma överens. Vi har kunnat notera hur redan under första halvtimmens debatt utskottets vice ordförande, centerpartiets talesman, prisade det system vi nu diskuterar i mycket väl valda ordalag, medan 15 minuter efteråt folkpartiets representant uttalade en helt divergerande åsikt. I propositionen 63, som ligger till grund för betänkandet, dras riktlinjer upp för en speciell sjukförsäkring för de studerande. Statsrådet föreslår där att försäkringen blir obligatorisk för alla studerande som erhåller studiemedel. Vid iråkad sjukdom föreslås de studerande erhålla sina beviljade studiemedel i vanlig ordning och i vanlig omfattning under sjukdomstiden. Sedermera, när studiemedlen skall återbetalas, reduceras återbetalningsskyldigheten med ett belopp som motsvarar antalet sjukdagar överstigande en karenstid på 14 dagar, och detta gånger den utgående återbetalningspliktiga delen av studiemedlen per dag. Finansieringen av försäkringen föreslås ske genom att försäkringspremierna avdras från den återbetalningspliktiga delen av utgående studiemedel. Till detta avsnitt i propositionen har utskottets centeroch folkpartiledamöter fogat en reservation, i vilken man yrkar på ytterligare överväganden i ärendet. Man föreslår därvid att frågan löses genom att alla studerande som inte har studiemedel obligatoriskt ansluts till den frivilliga försäkringen eller genom att man ansluter alla studerande till det i propositionen föreslagna systemet. Reservanterna anser även att karenstiden borde sättas till endast sju dagar. Utskottets majoritet har ansett att en avgränsning när det gäller den föreslagna sjukförsäkringen, i varje fall i första omgången, bör göras till dem som har studiemedel. För dem som faller utanför den finns fortfarande möjligheten till en sjukförsäkring genom att teckna den frivilliga sjukförsäkringen i det allmänna sjukförsäkringssystemet. Denna försäkring ger ju i fortsättningen också möjlighet till högre ersättningsförmåner än tidigare — då var beloppet 15 kronor och nu är det 20 kronor per dag. När det gäller frågan om 7 eller 14 dagars karenstid anser utskottsmajoriteten att det är riktigare att sätta den längre tiden. Karenstiden bör avvägas så, att endast de längre sjukdomsperioderna blir ersatta, detta bl.a. på grund av svårigheterna att på ett någorlunda effektivt sätt kontrollera de studerandes sjukdagar — närvaroplikten finns ju inte på samma sätt vid läroanstalter som på arbetsplatser. Någon utökning av den uppsökande kontrollen kan vi väl anse som ej önskvärd. Vad som mest beaktats av utskottsmajoriteten är det förhållandet att en förkortning av karenstiden ganska avsevärt skulle höja försäkringspremierna. Det kan inte vara önskvärt och tillrådligt.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 Reservation har i denna fråga avgivits av folkpartiets representanter i utskottet. Utskottet och kammaren har vid tidigare behandling av denna fråga med stor majoritet avslagit liknande reservationer. Utskottsmajoriteten har inte funnit anledning att ändra sin tidigare inställning, eftersom ingenting nytt har tillkommit. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan även på denna punkt.

Herr talman! Jag skall i mitt anförande begränsa mig till att peka på vissa konsekvenser av utskottsmajoritetens förslag som står i uppenbar kontrast till statsministerns direktiv för det fortsatta arbetet med jämställdhetsfrågan mellan män och kvinnor liksom till propositionen om förändring av giftermålsbalken. Självklart borde studiemedel beviljas oberoende av makes ekonomi. Varje människa har oavsett kön samma rättigheter när det gäller att ta upp lån, göra inköp, teckna försäkringar eller söka in på utbildningslinjer. Förmynderskapet makar emellan skall inte längre existera. Men inom studiemedelssystemet skall det tydligen kvarstå. Först och främst hade man väntat sig att utskottet skulle ha gjort ett principuttalande som åtminstone innefattade en framtida utfästelse. Visserligen konstaterar man att makar skall betraktas som ekonomiskt självständiga individer men samtidigt gör man en prioritering och säger att detta mål givetvis måste träda åt sidan inför kostnaden för detsamma. Vad är, statsrådet Moberg, jämställdheten värd? I betänkandet och propositionen sägs att ett slopande av prövningen gentemot makes ekonomi skulle kosta 114 miljoner kronor. Jag ställer mig verkligen främmande till hur utskottet har fått fram denna siffra. I studiemedelsutredningen har vi nogsamt redogjort för kostnaden för varje förslag vi lagt fram. Fröken Sandell lade helt korrekt i sin redogörelse fram siffror som gällde driftbudgeten. Men här tar utskottet hela summan på både driftoch kapitalbudgeten och säger att det skulle vara den kostnad som samhället skulle åsamkas om man beviljar studiemedel oberoende av makes inkomst. En enkel division ger vid handen att detta skulle innebära att av de 160 000 studiemedelsberättigade, av vilka något mer än 80 000 utnyttjar studiemedel, skulle 60 000 vara gifta kvinnor med make med en inkomst över 40 000-50 000 kronor. Det är en ren orimlighet, Och därför tycker jag det är beklagligt att utskottet fäller detta ytterligt angelägna jämställdhetskrav med en helt osaklig uppgift om kostnaden för reformens genomförande. Man har dessutom gjort det felet att man har ställt kostnaden mot nuvarande kostnader i stället för mot de kostnader som kommer att bli verklighet efter genomförandet av propositionens förslag. Jag vill särskilt peka på att statsrådet Moberg, trots att man nu ökar fribeloppet, ändå räknar ned kostnaden med 35 miljoner kronor beroende på minskat utnyttjande av studiemedlen. I enlighet med studiemedelsutredningens förslag, som jag själv har varit med om att lägga fram, har folkpartiet motionerat om att åtminstone 10 procent av basbeloppet skulle utgå utan prövning mot makes inkomst. Då kommer en argumentering från utskottet som verkligen är häpnadsväckande. Man säger att detta skulle gynna enbart de höga inkomsttagarna. Men, fröken Sandell och statsrådet Moberg, i de fall där maken har en lägre inkomst får ju kvinnan — det är det vanligaste fallet — sina studiemedel! När den ena parten har hög inkomst och alltså är höginkomsttagare från studiemedelssynpunkt, skulle vi alltså aldrig komma fram till frihet från prövning. Det andra området som jag vill ta upp — utskottet har icke behandlat det, i alla händelser icke i sitt betänkande — är ett krav som Anders Wijkman och jag framfört motionsvägen. Det gäller barntillägget och konsekvenserna av det förslag till lagtext som statsrådet Moberg har lagt fram. Jag vill gärna läsa upp den texten; det gäller 14 §: ”Även om båda föräldrarna enligt första stycket har rätt till barntillägg, utgår endast ett barntillägg. Detta utges till fadern eller, om föräldrarna är ense därom, till modern. Är en av föräldrarna skyldig att utge underhållsbidrag som avses i första stycket, utges dock tillägget alltid till denne. Om synnerliga skäl föreligger, får barntillägg utgå till en var av föräldrarna.” Detta innebär att en ensamstående moder med barn som studerar i t.ex. Lund och vars make studerar i Umeå — hon är i realiteten ensamstående — icke får barntillägg. Han är underhållspliktig för barnet, han är studerande, han har rätt till barntillägg men enligt de uppgifter vi har fått i studiemedelsutredningen utnyttjar han ytterligt sällan denna möjlighet. Han ordnar det i stället så att modern får bidragsförskott. Denna ensamstående moder kommer alltså i dag i sådan situation att hon icke har någon möjlighet att klara sig på studiemedlen utan måste anlita socialhjälp. Det är resultatet av statsrådet Mobergs skrivning. Då säger man att man skall försöka jämställa sammanboende och gifta. Men här har vi verkligen ett område där — om de gifte sig och modern studerade på annan ort — den lagparagrafen träder in som säger att om makarna, är överens, skall modern kunna få barntillägg. Här är det låt mig kalla det en diskriminering av de ogifta. Hela propositionens uppläggning av barntilläggssystemet är emellertid i stort en diskriminering av dem som gifter sig. Statsrådet Moberg vet lika väl som jag att i dag har två sammanboende med barn rätt till två barntillägg. De flesta som har barn gifter sig inte utan tar ut dessa två barntillägg. Nu säger propositionen — det är jag glad för, och det vill jag tacka för — att man skall likställa sammanboende med barn med gifta. Det är ett litet steg på vägen. Men eftersom förslaget samtidigt innebär en så stor begränsning av deras möjligheter att få tillräckligt med barntillägg, är det mera förmånligt att i det här fallet säga att man bor på olika ort. Konstruktionen bakom detta förslag, herr Moberg, är — som jag ser det — illa genomtänkt. Men det värsta är att det är klart diskriminerande, dels i vad gäller kvinnornas möjligheter att studera och få åtminstone de 10 procenten, dels i vad gäller den ensamstående studerande moderns rätt till barntillägg i de fall där fadern till barnet också studerar. Herr talman! Jag skall be att få instämma i det yrkande om bifall till reservationerna som herr Björck i Nässjö har framställt.
Herr talman! Jag vill bara rätta till ett misstag som fru Sundberg gör. Fredagen den Hon säger att utskottet inte alls behandlat den delen i moderaternas 25 maj 1973 motion som rör makar som bor på var sin ort. Det har utskottet visst gjort. På s. 34 behandlas detta i utskottets betänkande. Där hänvisar utskottet till att denna fråga ligger inom det undersökningsområde som den här tidigare nämnda departementsgruppen har att behandla.

Förslaget i propositionen när det gäller prövning mot makes inkomst visar i alla fall att man är inne på en väg mot frikoppling från makes inkomst. Det är inte bara på det här området utan även på många andra vi har samma problem, och utskottet anser att man måste samordna dessa frågor. Lösningen måste bli, det finner jag för min del alldeles naturligt, att varje människa skall vara fristående i ekonomiskt hänseende.
Herr talman! Jag skulle vilja fråga fröken Sandell vad jämställdheten är värd. Fröken Sandell känner verkligen till hela studiemedelssystemet. Därför är det för mig förvånande att hon motiverade avsteget från det principiella ställningstagandet med de 114 miljonerna. En blick i studiemedelsutredningens betänkande — ”Reformer inom studiemedelssystemet” — visar att kostnaden skulle bli ungefär 7 miljoner kronor. Jag tror mig kunna garantera att kostnaden i inget avseende skulle överstiga 9 miljoner kronor. Frågan är om det kan vara värt 9 miljoner kronor att ta ett första steg mot det samhälle som statsministern har skisserat genom tillsättandet av utredningen om jämställdheten. När det gäller konsekvenserna för den ensamstående modern är det viktigt att observera att utskottet klumpar ihop denna fråga med övriga och säger att detta kan beaktas vidare. Men det hindrar inte att situationen, efter lagens genomförande, för den ensamstående modern är sådan att hon, som jag bedömer det, fråntas alla möjligheter att klara sig och sitt barn på enbart studiemedel.
Herr talman! När fru Sundberg frågar vad jämställdheten är värd skiljer hon sig från mig och de övriga i utskottet. Vi uppfattar inte jämställdheten inom studiemedelssystemet som en isolerad fråga utan ser detta som en fråga i stort.

försöksverksamhet med kostnadsfria hemresor under veckosluten för inackorderade gymnasieelever anordnas i några gymnasieregioner inom stödområdet. Med tillfredsställelse konstaterar jag att det inte råder några delade meningar om värdet och behovet av utökade möjligheter till hemresor för elever, som inte kan gå på gymnasium i sina hemorter. Jag vill framhålla att utbildningspolitiken i landet måste syfta till att åstadkomma största möjliga rättvisa mellan olika landsdelar i fråga om utbildningsmöjligheter och utbildningsstandard.

Möjligheter till gymnasiestudier var så fjärran så de förekom inte ens i vår sinnevärld. De generella åtgärderna har dock inte kunnat skapa helt rättvisa förhållanden mellan olika landsdelar. Trots förbättringar behövs det selektiva åtgärder för att få samma utbildningsmöjligheter och standard som i de mer tätbefolkade regionerna. Vi har redan exempel på försöksverksamhet med olika modeller av förskolor i glesbygd. Det ger glesbygdsbarnen likvärdiga förhållanden vid skolstarten. Det beslut vi kommer att fatta när det gäller skolväsendets organisation i glesbygder — det behandlas i utbildningsutskottets betänkande nr 29 — kommer också att vara ett led i att tillförsäkra glesbygdsbarnen en god undervisning anpassad efter lokala förhållanden. Glesbygdsproblem är till stor del avståndsproblem. Problemlösningen ligger i att man mildrar effekterna av de långa avstånden. Jag visar nu på kammarens interna TV-skärm en karta där jag ritat ut gymnasieregionerna dels i Norrbottens län och dels i Skaraborgs och Kronobergs län. Det är i samma skala, jag måste poängtera det eftersom skillnaderna är så stora i avstånd. Kartan ger en föreställning om hur enormt stora skillnader i avstånd det är i exempelvis Kronobergs läns glesbygder och i våra glesbygder. Jag har därför svårt att förstå vpk-motionen, där man säger att lika starka geografiska skäl kan åberopas i regioner utanför stödområdet. Avstånden skulle enligt vpk-motionen inte ha någon betydelse i det här sammanhanget. Men ju längre avstånd desto dyrare resor och desto svårare att praktiskt lösa transportproblemen. Även de kollektiva transporternas problem blir svårare att lösa. Om man inte kan använda de kollektiva transportmedlen och om man dessutom inte har tillgång till egen bil är svårigheterna nästan oöverkomliga. Jag vill med tillfredsställelse konstatera att fru Ryding i sitt debattinlägg yrkade bifall till reservationen 10. Det innebär att även fru Ryding prioriterar glesbygdslänens hemresemöjligheter. Yrkandet innebär bifall till centermotionen 1910. Fjärde att-satsen i motionen lyder: ”att eleverna på g-ort inom det allmänna stödområdet får rätt till fri hemresa varje vecka i de fall de går i den egna g-regionens skola”. Jag tycker att det är tillfredsställande att fru Ryding gjorde det ställningstagandet. En annan mycket viktig faktor i sammanhanget är familjernas inkomster. I våra inlandskommuner är medelinkomsten betydligt lägre än medelinkomsten för riket. Exempelvis i Haparanda gymnasieregion är medelinkomsten i vissa kommuner ca 60 procent av medelinkomsten i riket. De långa avstånden och de låga inkomsterna var också anledningen till att Haparanda gymnasieregion var den som först aktualiserade gymnasieelevernas hemreseproblematik i samband med femdagarsveckans införande i skolorna. Bristen på kollektiva transportmedel och samordning mellan dem är många gånger sådan att det är svårt för många elever att använda kollektiva transportmedel för veckoslutshemresor. Det betyder att i familjer med svag ekonomi elevernas hemresor innebär stora ekonomiska uppoffringar från föräldrarnas sida. Jag skall inte närmare gå in på vilka negativa sociala konsekvenser det får om eleverna måste stanna kvar på skolorten och inte kan uppehålla kontakten med hemmet. Vi begär i vår motion en försöksverksamhet. Vi anser att det är angeläget att man ordnar hemresemöjligheter, speciellt för glesbygdseleverna. Det är en fråga om resurser, men det är också en fråga om hur man skall finna praktiska lösningar, som fungerar tillfredsställande. Vi motionärer anser att en försöksverksamhet i några kommuner kunde ge värdefulla erfarenheter både ur ekonomisk och organisatorisk synpunkt. Utskottsmajoriteten anser i anledning av de olika motioner som berör gymnasieelevernas veckoslutshemresor att riksdagen bör beställa förslag från Kungl. Maj:t så snart resurserna medger det. De reservationer som är fogade till utskottets betänkande går ut på samma sak. Skillnaden är att reservanterna inte tar hänsyn till resurser. Men det är ju så i realiteten att om man inte har resurser kan man inte reformera. Reservationerna ger intryck av att man liksom tror att bara man inte nämner ordet resurser så vips är pengarna där. Men det nyttar inte mycket till att trava beställningar på hög om man inte bekymrar sig för att de ekonomiska resurserna också skall finnas. Herr talman! I voteringen kommer vi motionärer att stödja utskottsmajoriteten. Vi förutsätter att Kungl. Maj:t i sina överväganden efter riksdagens tillkännagivande också tar med de synpunkter som framförts i vår motion och i mitt inlägg.

Herr talman! Jag har ingen anledning att gå in i den här debatten. De många överdrifter som här framförts i en del inlägg från moderat håll talar för sig själva. Jag begär nu ordet enbart för att bekräfta det som sagts, först av fröken Sandell och senast av fru Berglund. Jag, och regeringen med mig, uppfattar utskottets formulering på s. 28 sista stycket: ”Enligt utskottets mening bör därför, så snart resurserna medger det, förslag föreläggas riksdagen som ger möjlighet för inackorderade elever att i större utsträckning än vad som för närvarande sker besöka sina hem under terminerna”, som en beställning till regeringen att snarast komma med en lösning i detta ärende. Av det skälet finns det inte någon som helst anledning att stödja vare sig reservationen 10 eller 11 eftersom de i sak inte skiljer sig från utskottets beställning på den här punkten.
Herr talman! Fru Berglund talar om att hon inte förstår vår motion där vi framför starka skäl för att också gymnasieelever utanför stödområdet skall kunna få en hemresa per vecka. Jag tar ett exempel. Det finns ungdomar som hör hemma i Roslagens skärgård, som inte ligger i stödområdet, men de har lika stort behov att få åka hem en gång i veckan som de som bor i det verkliga stödområdet. Det rör sig givetvis inte om så många elever, men det finns inte något skäl som talar för att dessa inte skulle kunna bli jämställda därför att de är färre. Jag anser att vad vi menar i vår motion mycket väl kan täckas av reservationen 10. Det var ingen ändring i sak som gjorde att jag yrkade bifall till reservationen 10. Vi vill bara ha en så stor och bred samling kring kravet som möjligt.
Herr talman! Jag konstaterar avslutningsvis att ingen från det socialdemokratiska partiet, inte ens statsrådet Moberg som här gjorde ett inlägg även om det var kort, har velat gå in i en principdiskussion om återbetalningsreglernas konstruktion. Det enda statsrådet Moberg sade var att han inte ville kommentera de överdrifter som gjorts. Jag ber att kort få upprepa de frågor jag ställde: 1) Varför hänsköts frågorna om återbetalningssystemet till en speciell kommitté inom departementet och inte till den då sittande studiemedelsutredningen? Jag tror att många är intresserade av att få veta detta. Var det missnöje med studiemedelsutredningens sammansättning eller vad var det för orsaker? 2) Varför så låsta direktiv? Varför inte en förutsättningslös utredning, när statsrådet vet vilken stark saklig kritik som riktats mot systemet. 3) Varför skall det ta så lång tid att komma till rätta med just de här problemen, när det från flera håll presenterats alternativ som bör kunna tillfredsställa även socialdemokratins politiska önskemål. 4) Är det rimligt att skulderna för studielåntagare tillåts öka upp till ungefär 4 1/4 procent om året netto, dvs. utan avdrag, innan någon spärregel sätts in? 5) Är det rimligt att man inte skall veta någonting om skuldökningen i framtiden när man är studielåntagare. 6) Är det rimligt att skulden skrivs upp med inflationen, när man inte samtidigt har inflationsskydd när det gäller inkomsten och när man dessutom vet att i nuvarande skattesystem skatterna ökar på grund av inflationer? Detta var överdrifterna, som herr Moberg uttryckte det!
Herr talman! Jag vill bara upplysa kammaren om att såsom det står i propositionen och som även utskottet har markerat kommer riksdagen under nästa vår att på basis av en proposition som bygger på gruppens förslag få tillfälle att diskutera dessa problem.
Herr talman! Jag vill bara konstatera att statsrådet Moberg använder precis samma teknik som tidigare när kritik riktats mot studiemedelssystemet. Han skjuter frågan framför sig. Han talar om kommande budgetår. Jag konstaterar fortfarande, herr talman, att karaktäristiken kvarstår. För närvarande för statsrådet en studentfientlig politik såväl på detta område som på flera andra punkter. Och det är uppenbart att statsrådets enda strävan är att skjuta undan studiemedelsfrågan inför valet.
Herr talman! Jag vill bara konstatera att jag förgäves ställt två frågor till statsrådet Moberg. Jag får inte något svar på dem.

Herr talman! Fru Ryding tog upp vad jag sade om att hon gått på reservationen 10 i stället för reservationen 11. I vpk-motionen säger man klart och tydligt att lika starka geografiska skäl torde kunna åberopas i andra regioner. Kammarledamöterna hade på den karta jag medförde möjlighet att se att det var enormt stor skillnad på avstånden inom stödområdet och inom andra delar av landet. Jag vill också understryka vad jag tidigare sade att jag är tillfredsställd med att alla varit rörande eniga om betydelsen av att gymnasieeleverna får hemresor. Skillnaden mellan fru Rydings yrkande och yrkandet i reservationen 11 är att man prioriterar glesbygdselevernas hemresor. Jag tycker att detta är ganska naturligt. Jag har sagt att det är en fråga om resurser. Kan man inte klara av allt på en gång, då vet man var man skall börja. Man bör börja hos dem som har det sämst, precis som vi gör i alla andra fall. Då börjar man med glesbygdselevernas hemresor, eftersom dessa elevers problem både organisatoriskt och ekonomiskt är mera svårlösta och mera betungande. Därför är jag glad att fru Ryding gått med på reservationen 10 som ändå innebär en prioritering för glesbygdseleverna.
Herr talman! Herr Wijkman gör allt en riktig kullerbytta när han anklagar statsrådet för att skjuta frågan framför sig, när denne aviserar ett förslag till nästa års riksdag. Vad står det i moderaternas reservation? Jo, där står att man kräver en översyn av återbetalningsreglerna så att det kan komma ett förslag. Denna bör ske så snabbt att ett förslag kan föreläggas nästa års riksdag. Vad är det då som skiljer herr Wijkmans förslag från det herr Moberg säger?
Herr talman! Ursäkta att jag säger ytterligare några ord. Jag vill bara konstatera att fröken Sandell tydligen måste svara för statsrådet Moberg. Jag ställde faktiskt frågorna till statsrådet och han sitter ju här i kammaren. För dem som lyssnar måste det vara intressant att konstatera att det är fröken Sandell som i huvudsak för talan. Vad jag kritiserat är att direktiven till återbetalningsgruppen är så snäva. I fråga om dem har jag inte fått några som helst svar. Det kommer över huvud taget inte någon som helst kommentar från socialdemokraterna till den starka kritik som riktats från olika håll mot hela återbetalningssystemet. Det är indexsystemets grund som alla kritiker vill komma åt. Ni vill bara kapa litet i kanterna och med denna återbetalningsgrupp skjuta frågan över valet. Det är den enda slutsats jag kan dra!